Herr talman!

Han hänvisar till att ett stort antal mer eller mindre formella fastighetsöverlåtelser ägt rum under hösten 1967 för att man skulle undgå propositionens beskattningskonsekvenser vid försäljning av mark. Enligt motionärens mening bör överlåtelse av fastighet genom fång, på vilket lagfart söks efter den 8 november 1967, d.v.s. den dag då propositionen bordlades, betraktas som om fånget hade skett efter den 1 januari 1968 och vid en framtida realisationsvinstbeskattning behandlas i enlighet därmed. Dock skall enligt motionärens mening reglerna avse endast överlåtelse till aktiebolag, händelsbolag eller ekonomisk förening, vari säljaren har ett dominerande inflytande, eller till familjemedlem — föräldrar, fareller morföräldrar, make, avkomling eller avkomlings make. Andra köp än här nämnda avses icke beröras av denna skärpning. Trots att jag i viss mån kan dela motionärernas uppfattning om önskvärdheten av ett ingripande mot dylika tränsaktioner och trots att jag är väl medveten om att under den senaste tiden vissa skentransaktioner har vidtagits för att man därigenom skulle komma undan framtida skatt, så vill jag ändå framhålla att det här är fråga om en retroaktiv beskattning. — Herr Sjöholm må säga vad han vill! Faktum kvarstår i alla fall, att en köpare som har inköpt en fastighet före den 8 november i år men som av en eller annan anledning icke har lagfarit detta köp kommer att såsom köpare i framtiden få en latent skatteskuld. Även om vissa ekonomiska fördelar kan vinnas ur samhällets synpunkt genom retroaktivt verkande bestämmelser, så förmår dessa fördelar icke uppväga de olägenheter som på lång sikt kan väntas därav i form av medborgarnas rubbade tilltro till rättssäkerheten. För övrigt blir ju härigenom inte alla hål tilltäppta! En köpare kan såvitt jag kan förstå exempelvis överlåta sin fastighet till en bror eller en syster. Om det hade varit departementschefens bestämda mening att söka sätta en omedelbar spärr mot dylika skenaffärer, varför har han då inte bestämt ikraftträdandet till den dag då propositionen fastställes av riksdagen? Genom en snabbehandling hade därmed många skenaffärer — om man får tro motionärerna — kunnat hindras. Nu har i stället medborgarna förespeglats att de nya reglerna för markvärdebeskattningen skall träda i kraft från och med den 1 januari 1968. Detta är såvitt jag förstår ett beteende som är missvisande och ägnat att förleda allmänheten. Vi skall trots allt komma ihåg att det inte är fråga om enbart skenaffärer. Här görs många — jag vågar tro att det är huvudparten — fullt legitima affärer. Men "jag vet liksom herr Brandt att det finns advokater och mäklare, som under den senaste tiden rest runt i landet och gjort skenaffärer. Nu kommer dock alla att drabbas — även de som gör fullt legitima affärer — om herr Brandts förslag vinner. Såvitt jag förstår strider detta mot rättssäkerheten. Som jag tidigare nämnt anser jag det otillfredsställande ur rättsäkerhetssynpunkt. Jag försvarar fördenskull icke de mer eller mindre skumma affärer som skett. Vem kan för resten avgöra vilken affär som kan betecknas som skum — det kan vara svårt många gånger.

Det bör dock framhållas ätt det långt ifrån alltid är sådana omständigheter som förvärvstillstånd, lantmäteriförrättning o.d. som utgör anledning till dröjsmål med lagfarts sökande. Domsagorna är angelägna om att alla handlingar är kompletta innan lagfartshandlingarna tas emot; Vidare är det inte alla domsagor som diarieför lagfartsansökan samma dag som den inlämnas, utan diarieföringen sker en viss bestämd veckodag, den s.k. inskrivningsdagen.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

Herr talman! Efter finansministerns inlägg tidigare i dag framstår det som helt klart att vi nu får vara med om att regeringens ledamöter i sak tar tillbaka en väsentlig del av en föreliggande proposition genom att rösta för den motion som kräver att lagen tillämpas ret roaktivt. Åter ett bevis på regeringens vacklan och svaghet!
Utskottets hemställan kommer att företagas till avgörande på sådant sätt, att beslut först fattas beträffande de frågor som beröres i de vid betänkandet fogade reservationerna 2)—12) och i motionen II: 1126 av herr Hermansson m.fl. Därefter ställes i ett sammanhang proposition på utskottets hemställan i övrigt.

Herr talman! Herr Björk har frågat, om man kan förvänta att förslag angående obligatorisk förarplatsförsäkring för förare av motorfordon kommer att föreläggas riksdagen. Detta problem har ett nära samband med frågan om en mera allmän revision av bilansvarighetsoch trafikförsäkringslagstiftningen. Det förslag till lag om trafikförsäkring som bilskadeutredningen lade fram år 1957 har inte ansetts ägnat att läggas till grund för lagstiftning. Men det kan bli aktuellt att på nytt ta upp denna lagstiftningsfråga. Inom Europarådet har nyligen på expertplanet påbörjats ett arbete på att förenhetliga bilansvarighetsreglerna i medlemsländernas lagstiftning. När konkreta resultat föreligger av detta arbete inom Europarådet, får frågan om en reformering av den svenska lagstiftningen på området tas upp på nytt.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för det svar han lämnat. Anledningen till min fråga är att det för närvarande inte finns någon öÖöverenskommelse om att arbetsgivare skall teckna förarplatsförsäkring för sina fordon. Det är därför endast genom frivilliga åtaganden som sådant skydd lämnas. Det har under hand visat sig att arbetstagaren och hans familj inte har kunnat få ett tillräckligt skydd vid inträffade olyckor i de fall då förarplatsförsäkring saknats, och jag har med min fråga velat aktualisera bristerna härav. Jag noterar nu att det svar justitieministern lämnat är positivt och att frågan om förarplatsskydd kan bli föremål för nya lagstiftningsåtgärder. Jag noterar också att det visserligen är viktigt med samordning på detta område men ifrågasätter om handläggningen då kan gå tillräckligt snabbt. En sådan samordning kan ta lång tid, och det vore kanske ändå bäst att vi själva tog initiativ i den svenska lagstiftningen och förde fram denna fråga till bedömning. Det är tveksamt om vi kan vänta med den saken i avvaktan på arbetet inom Europarådet. : Jag är emellertid tacksam för det positiva besked som nu lämnats.
Herr talman! Med anledning av herr Björks anförande vill jag bara lämna den upplysningen, att ungefär 90 procent av alla förare nu har frivillig förarplatsförsäkring.

Herr talman!

Jag är beredd att i någon form lämna en sådan redogörelse senast i januari.
Herr talman! Vid den senaste sessionen med Europarådets rådgivande församling i september i år antogs en rekommendation inför UNCTAD II i New Delhi 1968 om handelsutbytet mellan Europa och u-länderna. Detta skedde efter det att ett relativt stort material lagts fram bl.a. av UNCTAD :s generalsekreterare Paul Prebisch med besked om det djupt beklagliga förhållandet, att under 1960-talet — som ju FN förklarat som utvecklingsdecenniet — den finansiella hjälpen från industriländer till u-länder har sjunkit och likaså att utvecklingstakten inom u-länderna har minskat. En verklighetsanpassning inför dessa fakta har naturligt nog tvingat fram en justering av handlingsparollen »Trade— not aid» till den mera realistiska formuleringen »Trade and aid». Vi lever ju inte längre i en värld avskärmad från de globala sammanhangen. Jag ber att få tacka handelsministern för svaret på min fråga, som aktualiserats av det starka behovet av bättre information, inte bara till utrikesnämn den utan också direkt till riksdagen och därmed till allmänheten och massmedia, i utrikespolitiska frågor och i spörsmål om handelspolitiken på det internationella planet. Information och redovisning är ju något av demokratins livsluft.

Jag skulle tro att en stor del av allmänheten alltjämt är okunnig om existensen av t.ex. de 77 u-ländernas Algerstadga, trots besöket nyligen av en stor delegation från dessa länder. Bara några få av oss bereddes därvid tillfälle att utbyta direkta informationer med denna delegation. I samband med EEC-debatten i riksdagen den 7 november påpekades från vårt håll vikten av ökad offentlig information rörande de av vår EEC-ansökan aktualiserade problemen. I en replik i första kammaren till herr Dahlén höll statsrådet Wickman med om att det hade varit värdefullt för debatten med ett utförligare material och att det hade varit bra om det material, som dock släpptes fram, hade kommit tidigare — allt för att möjliggöra en mera inträngande EEC-debatt. Nu finns det enligt min och mångas mening ett motsvarande informationsbehov då det gäller UNCTAD II, särskilt inför den allmänna motionstiden i januari månad. Statsrådet Lange och jag är tydligen överens om detta. Jag tackar än en gång för svaret, som jag tycker är tillfredsställande. Jag vill bara tillägga en fråga, nämligen om den kommande redogörelsen skulle kunna lämnas redan under den allmänna motionstiden i januari månad, eftersom detta är av stor betydelse för vår avvägning av biståndet av olika slag till uländerna.

Herr talman! Den diskussion som fördes i förrgår gällde ju en speciell fråga, nämligen tullpreferenser till u-länderna, och inte alla de problem som det här är fråga om. Jag ville med min fråga bara en sak: att söka tillgodose det behov av bredvidläsningslitteratur som vi verkligen anser angelägen i dessa frågor, och jag tackar för att vi har fått ett löfte om den åsyftade redovisningen.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

Många — alltför många — gamla får fortfarande nöja sig med olämpliga och undermåliga bostäder, som dessutom ofta är så illa belägna att vägfrågor och service vållar stora — ibland nästan olösliga — problem. Köerna av dem som söker moderna pensionärsbostäder är därför i de flesta kommuner mycket långa. Byggandet av pensionärsbostäder bör sålunda ökas. Men med den ringa kvottilldelning som kommunerna får hesiterar de ofta inför att bygga tillräckligt antal pensionärsbostäder. Det finns andra behov som också måste tillgodoses, och kvoten ger inte utrymme för byggande av de pensionärsbostäder, som skulle behövas. Enligt min mening måste något göras för att rätta till detta förhållande.

Inrikesministern säger att en ändring i detta hänseende skulle vålla nya fördelningsproblem, och han erinrar om att riksdagen i våras avvisade motionsyrkanden om särskilda kommunkvoter för pensionärsbostäder. Det är riktigt, men det händer ju inte så sällan här i riksdagen att vi måste ompröva fattade beslut. Och i detta fall anser jag att det finns anledning att göra en omprövning. Speciellt de kommuner som har ett procentuellt sett stort antal pensionärer drabbas av svårigheter på detta område, och vi behöver göra något för att hjälpa dem.
Herr talman! Vi är överens om att bostadsproblemet för de äldre — inte minst i glesbygdskommunerna — är en viktig fråga. Låt mig bara i korthet erinra om att med den upprustning av de äldre bostäderna som fortgår har vi snart under några år upprustat nära 120 000 lägenheter, i vilka äldre människor bor. Jag skulle vilja tillägga att vi har under diskussion frågan, om vi skall ändra reglerna för fördelning av kvoten för bostadsbyggande. Det övervägs huruvida fördelningen skall göras med hänsyn till beloppet eller med hänsyn till antalet kvadratmeter. Vi är inte riktigt på det klara med vilket alternativ vi kommer att stanna för, men jag räknar med att vi i början av nästa års riksdag skall kunna komma fram med ett förslag i det avseendet. I så fall kommer ' detta problem så småningom att försvinna.

Herr talman! Herr Nordstrandh har frågat chefen för ecklesiastikdepartementet, om han anser att politiska ställningstaganden av studentföreningar, till vilka anslutningen är obligatorisk, är förenliga med obligatoriet som sådant och — om detta bedöms vara fallet — i så fall med gällande universitetsstadga. Vidare har herr Carlshamre frågat chefen för ecklesiastikdepartementet, om han avser att vidtaga åtgärder för att snarast möjligt göra anslutningen till studentkår eller fakultetsförening för studerande vid universitet och högskolor frivillig. Jag avser att besvara dessa frågor i ett sammanhang. I universitetsstadgan sägs, att studenternas sammanslutningar skall ha till ändamål att främja medlemmarnas studier och vad därmed äger sammanhang. Studentkårerna beslutar i princip själva om de stadgar och övriga regler som skall gälla för den verksamhet de bedriver. I sista hand är det alltså studentkårerna själva som avgör vilka frågor de skall befatta sig med. Vad beträffar frågan om obligatorisk anslutning till studentkår, fakultetsförening och nation vill jag nämna att framställningar har kommit från olika studentorganisationer i denna fråga. Dessa framställningar är för närvarande på remiss. I avvaktan på remissyttrandena är jag inte beredd att närmare uttala mig i frågan.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Moberg för svaret, även om det ärligt talat inte var mycket att tacka för. Statsrådet svarar inte alls på första ledet i min fråga och beträffande andra ledet svarar han på något annat än jag frågat om. Jag skall försöka illustrera detta för statsrådet, om han inte själv upptäckt bristen i sitt svar eller låtit sig förledas att avlämna ett dylikt svar utan att tänka sig för. Det första ledet i min fråga gällde den obligatoriska anslutningen ur rent demokratiska och frihetsmässiga aspekter. Alldeles oavsett vad en studentkår eller en studentförening, bildad genom obligatorisk anslutning, sysslar med eller anser sig kunna syssla med — alltså även om en studentkår eller studentförening uteslutande ägnar sig åt utbildningsfrågor, studentsociala spörsmål och liknande — anser jag att den obligatoriska anslutningen inte är riktig. Med det första ledet i min fråga avsåg jag alltså att få en deklaration från statsrådet i detta avseende. Statsrådet svarar ingenting, men jag förmodar, att han har en åsikt. Jag vill tillägga att det vore intressant att höra t.ex. JO:s syn på obligatoriets förenlighet med vad som är stadgat om föreningsfrihet i grundlag. Andra ledet i min fråga rör obligatoriets förenlighet med universitetsstadgans 89 §. Ingen studentkår eller studentförening får ha egna stadgar och givetvis ej heller — som jag ser det — handla eller göra uttalanden i strid mot universitetsstadgan. För de obligatoriska studentkårerna och studentföreningarna gäller alltså 89 § om att studentsammanslutning skall ha till ändamål att främja medlemmarnas studier och vad därmed äger sammanhang. Denna bestämmelse måste alltså tolkas. Man måste ha en åsikt om vad den tillåter en studentförening eller studentkår att göra. Det synes mig helt orimligt att en studentkår har möjlighet att handla eller göra uttalanden på annat sätt än som möjliggöres genom 89 8 universitetsstadgan. En studentkår eller studentförening har sin kompetens inrutad av en allmän författning. Den kan således inte antaga stadgar eller handla efter stadgar som står i strid mot 39 §. Jag skulle vilja ha en belysning av detta av herr statsrådet. Hans uppfattning framgår nämligen icke av svaret.

Herr talman! God sed bjuder att även jag tackar statsrådet Moberg för svaret. För mig ännu mer än för herr Nordstrandh måste tacket bli rent formellt, eftersom jag över huvud taget inte har fått något svar utan bara ett meddelande, att statsrådet för närvarande inte är beredd att närmare uttala sig. Även jag skulle vilja tillfoga en fråga. Kan statsrådet Moberg möjligen uttala sig om hur snabbt den pågående behandlingen av frågan kan tänkas gå? När skall de remissyttranden som här åberopas vara inne, och när kan statsrådet vara beredd att ta ställning? Det är nämligen bråttom.

Åtminstone tror jag det är mycket vanligt att en medlem i stor utsträckning har samma uppfattning som de som har gjort uttalandet men icke vill ha något uttalande i detta sammanhang, därför att han vill skilja mellan en till sin natur dels facklig, dels närmast kommunal sammanslutning som en studentkår är och en politisk organisation. Ställningstagandet brådskar därför att studenterna redan vid vårterminens början bör veta om de även år 1968 genom att skriva in sig i studentkår eller fakultetsförening riskerar att bli utnyttjade för politiska meningsyttringar i vilka de inte vill ha någon del.
Herr talman! Låt mig säga till båda frågarna att jag har svarat på deras frågor. Mitt svar till herr Nordstrandh är mycket entydigt: Det är studenterna som har att tolka bestämmelserna i universitetsstadgan, och de har tolkat dem på sitt sätt. Herr Nordstrandh konsta terar att det är en orimlig tolkning, och den uppfattningen må stå för hans räkning. Jag vill erinra kammaren om att studenterna i åtskilliga årtionden har tolkat stadgan på samma sätt som i göteborgsfallet. Jag kan ta fram en rad uttalanden av exakt samma karaktär som de som man nu är så upprörd över. Varför var man inte upprörd år 1939 när studenterna uttalade sig i finlandsfrågan och i frågan om möjlighet för tyska judiska läkare att komma till Sverige? Varför var man inte upprörd över att studenterna år 1945 uttalade sig i baltfrågan? Varför var man inte upprörd över att de uttalade sig år 1948 i Prag-frågan, 0. s. v.? Den göteborgsförening, som man nu är så oerhört indignerad över, har de tio senaste åren gjort elva uttalanden av politisk karaktär, men mot dem har man inte reagerat. Jag hävdar fortfarande, herr talman, att jag har givit ett klart svar på frågan om vem som har att tolka stadgans bestämmelser i detta avseende. Till herr Carlshamre har jag också givit ett entydigt svar. Jag ville inte uttala mig tydligare i dag, därför att vi nu har frågan ute på remiss. Och vi är mycket känsliga för studenternas egen uppfattning i fråga om obligatoriet. Vi har fått framställningar från två, tre olika håll. Dessa framställningar har vi sänt ut på remiss, och innan studenterna själva fått tillfälle att ge sin mening till känna vill jag inte gå närmare in på vad som är min uppfattning. — Vi är lyhörda men anser att detta är studenternas problem i första hand; inte regeringens eller riksdagens. Jag kan nämna för herr Carlshamre att jag i går kväll fick ta del av SFS:s uttalande i frågan. Av detta framgick att studenterna mycket bestämt hävdat att obligatoriet borde bibehållas.

Herr talman! Jag konstaterar att stats rådet. Moberg fortfarande inte har berört första ledet i min fråga. Vad beträffar det andra ledet måste jag göra följande reflexion till det förtydligande som statsrådet nu lämnade: Har varje organisation, som är reglerad av Kungl. Maj:t genom av Kungl. Maj:t fastställd stadga, rätt att själv tolka den stadga organisationen lyder under? Har inte herr statsrådet någon åsikt om huruvida tolkningen är riktig eller ej? — Det måste väl i sista hand Kungl. Maj:t ha. Det intressanta i det berörda fallet — det kan jag ju säga här, eftersom herr Moberg själv vet det lika bra — är att det beslut som fattats i Göteborg har överklagats, i första hand hos konsistoriet. Vi får alltså först vänta och se vad den myndigheten har för åsikt. Redan i sig innebär denna överklagningsmöjlighet att studenterna icke har någon ovillkorlig rätt att tolka stadgan, utan att deras beslut måste bli prövat. Sedan vill jag till herr Moberg säga, när han räknar upp att en hel del uttalanden av denna karaktär har gjorts utan att man då har reagerat utifrån dessa stadgemässigtreglerandesynpunkter, att jag beklagar att jag inte har reagerat på detta sätt tidigare.

Herr talman! Statsrådet Mobergs uppfattning om vem som har att tolka stadgor är uppenbart orimlig. De flesta av oss lyder väl i något sammanhang under någon stadga som är fastställd av Kungl. Maj:t — i varje fall har jag gjort det som statstjänsteman. Jag försäkrar statsrådet Moberg att om man vid något tillfälle går utanför vad dessa stadgor föreskriver, så kan man inte försvara sig med att säga: »Så tolkar jag det!» Regeringen brukar inte vara sen att »tolka» och tala om hur det verkligen skall vara! Det kan ju inte rimligen vara på det sättet att den som har att rätta sig efter en stadga själv skall få bestämma hur denna stadga skall tolkas, utan det är väl i all rimlighets namn den som har fastställt stadgan som i första hand skall göra det och inte, som i detta fall har skett, studenterna. Jag är beredd att respektera statsrådet Mobergs önskan att avvakta remissyttranden, ty det skall vi alltid göra. Men jag vill ännu en gång understryka att det är bråttom. Detta är inte, såsom jag ser det, i så stor utsträckning som statsrådet Moberg tydligen menar, studenternas egen angelägenhet. Vården om demokratins grundvärden är verkligen i hög grad en angelägenhet för riksdag och regering, och även om sammanslutningar och korporationer i samhället på eget initiativ skulle dra sig in på tvivelaktiga vägar, så har vi därmed inte att utan vidare bara lämna dem på den vägen, utan riksdag och regering har ett ansvar för att återföra dem på den rätta vägen i sådana fall. Detta är en allvarlig sak.

Frågan är så viktig, att den bör belysas snabbt av dem som har det högsta ansvaret för detta, d. v. s. riksdag och regering. Man bör ta ställning och det bör ske tämligen omedelbart. Jag kan inte acceptera att man en enda termin till skall behöva leva i denna ovisshet. Som jag ser det är det inte någon lycklig lösning att obligatoriet avskaffas eller att vi får flera konkurrerande studentkårer. En frivillig studentkår eller flera konkurrerande kan inte klara de mycket stora uppgifter av närmast kommunal natur som studentkårerna har. Det blir en svår sak att finna någon ersättning för studentkårerna i dessa fall. Lösningen ligger naturligtvis i att få ordentligt fastslaget, att studentkårerna är och skall vara opolitiska organisationer. När statsrådet Moberg frågar varför ingen har reagerat vid tidigare tillfällen, tror jag att svaret ligger i att han inte är helt rätt underrättad, ty då och då har det reagerats. Det är väl helt enkelt så, att även de stillsammaste till slut förlorar tålamodet och nu tycker att det gått så långt att någonting måste sägas.
Herr talman! När det gäller de politiska ställningstagandena har jag i sakfrågan fortfarande den uppfattningen, att man från regering och riksdag icke skall göra några ingrepp i studenternas möjligheter och rättigheter såsom de hittills har tolkat dem. Sedan uppstod här en liten juridisk debatt. Jag vidhåller fortfarande att det inte är Kungl. Maj:t som skall tolka sina egna stadgar, utan det är myndigheterna. I detta fall är det konsistoriet som på en punkt har att tolka stadgan; det gäller avgiftens storlek. I övrigt kan sägas att vi tidigare medvetet icke givit någon myndighet överinseendet över studenterna, utan vi har trott och tror fortfarande på att studenterna kan klara denna sak. Vad Kungl. Maj:t kan göra är självfallet att finna att själva stadgan är olämplig. Då får Kungl. Maj:t ändra den. Jag har den uppfattningen, att det som hittills hänt i denna fråga inte föranleder departementet att ändra uppfattning i fråga om utformningen av universitetsstadgan på den aktuella punkten.
Herr talman! Statsrådet Moberg säger att det är myndigheterna som skall tolka stadgan och inte Kungl. Maj:t. Men i nästa andetag säger han: Nu har man överklagat hos konsistoriet — som jag förmodar är en myndighet bland dem som statsrådet Moberg tänkte på. Denna myndighet skall dock endast pröva storleken av avgifter o. d. Då har vi ändå inte fått något svar beträffande själva tolkningen av stadgan. Vill statsrådet Moberg upplysa mig och andra om vem det är som skall tolka? Vart skall man gå vidare, om konsistoriet förklarar sig obehörigt att yttra sig i denna sak? Någon måste väl till sist svara. Kan det inte bli Kungl. Maj:t? Kan det inte bli statsrådet Moberg, som kanske då äntligen får ta egen ställning i saken och även tala om den, ty den framgår inte här? Jag tror mig veta vilken åsikt statsrådet Moberg har, men den har icke angivits.

Herr talman! Jag vidhåller min uppfattning att det inte är Kungl. Maj:t som skall tolka av Kungl. Maj:t utfärdade stadgor. Om något skall göras får man ändra stadgan, och jag upprepar att jag för min del inte finner anledning att nu vidta åtgärder på den punkten. Jag vill upplysa herr Nordstrandh om att studenterna har möjlighet — och den utnyttjar de — att reservera sig mot beslut av majoriteten i det kårorgan som uttalar sig i en fråga. Det har alltid varit så. Herr Nordstrandh har åtskilliga gånger själv, tror jag, varit med om fall där det funnits reservationer; olika meningar har kommit till uttryck. Jag kan fortfarande inte inse att vi har anledning att gripas av panik inför den situation som uppstått i Göteborg.
Herr talman! Statsrådet Moberg söker nu skydd i samma skalkeskjul där man brukar söka skydd när vi för kollektivanslutningen till politiska partier på tal: man kan alltid reservera sig. Statsrådet Moberg vet emellertid lika väl som jag och alla andra att studentkårer är sammanslutningar av en alldeles särskild karaktär. De har ekonomiska uppgifter, fackliga uppgifter m.m. Som de flesta — och kanske mer än de flesta — sådana sammanslutningar åtnjuter de inte något särskilt aktivt intresse från huvuddelen av sina medlemmar. Det måste vara så; vi kan beklaga att inte alla människor är fackligt intresserade men vi kommer inte ifrån faktum att det är de inte. Det kommer alltid att vara några promille eller några enstaka procent som verkligen sysslar med att aktivt handlägga frågorna. Att man skulle tvinga studenter att, för att kunna fullgöra sina studier och tentamina, också bli kårpolitiskt aktiva antingen de vill eller inte, att ständigt kväll efter kväll bevaka sina intressen och finnas till hands för att reservera sig mot beslut som de finner stridande mot sina samveten eller sin frihet att själva ta ställning i kontroversiella frågor, är en orimlig inställning. Till sist återigen till frågan om tolkningen. Ordet kanske är fel valt. Låt oss i stället säga, att det är fråga om en överträdelse av stadgan, vilket det enligt min mening är, ty sådana här beslut är inte förenliga med den formulering stadgan har i dag. Har inte Kungl. Maj:t då heller ansvar att beivra och påtala överträdelserna? När en kommun fattar beslut som går utanför den kommunala kompetensen har statliga myndigheter och i sista hand regeringen att avgöra om beslutet skall få gälla eller inte. Det måste vara exakt samma förhållande här, så mycket mer som en väsentlig del av studentkårernas verksamhet närmast är att jämföra med kommuner som handlägger just kommunala frågor inom en i stadga given kompetensram. Jag hävdar alltså att filosofiska fakulteternas studentförening i Göteborg har gått utanför den kompetensramen. Det måste väl då vara myndigheternas och i sista hand regeringens uppgift att se efter om ett överträdande har ägt rum och att i så fall påtala detta överträdande. Det är inte fråga om tolkning utan om övervakning av efterlevnaden av en gällande stadga.
Herr talman! Först den juridiska frågan. Jag vill upplysa herr Carlshamre om att 1964 förelåg ett fall där en enskild ledamot protesterade mot ett uttalande av Uppsala studentkår mot Kinas sprängning av en atombomb. Det ärendet föranledde ingen åtgärd av Kungl. Maj:ts kansli när det kom dit. I sakfrågan har jag en helt annan uppfattning än herr Carlshamre om det lämpliga och önskvärda i att studenterna engagerar sig i det politiska livet. Jag tycker det skulle vara en utomordentligt värdefull konsekvens, om denna debatt och vad som förevarit i Göteborg leder till ett mer påtagligt aktivt politiskt intresse bland våra studenter.
Herr talman! Nej, statsrådet Moberg, vi har inga skiljaktiga uppfattningar beträffande det lämpliga i att studenterna engagerar sig i det politiska livet. Jag är tvärtom en varm vän av detta, men det skall ske i därför avsedda organisationer. Vi har en fullständig uppsättning politiska studentorganisationer. De är rätt forum för den verksamheten. Den fackliga och kommunala, på obligatoriskt medlemskap grundade studentkåren är det icke.
Herr talman! Det är alldeles uppenbart att detta är en kontroversiell fråga som vi inte kommer till någon samstämmighet i. Detta är alldeles otvivelaktigt förhållandet också inom studentvärlden. Jag skulle därför verkligen vilja råda herr Moberg att försöka få i gång en förutsättningslös utredning om dessa ting när remissvaren så småningom kommit in, oavsett om studenterna säger att de vill ha en utredning eller inte. Genom en sådan utredning, i vilken inte bara studenterna bör deltaga, bör man försöka finna den bästa vägen för studenternas organisation. Jag är i och för sig inte negativt inställd till obligatoriet i det förflutna. Ett bevis härför är ju att jag trivts med det. Men det är den situation vi nu kommit in i som drivit mig åt ett håll som jag kanske egentligen inte önskar, nämligen mot en frivillig sammanslutning. Man skulle kunna tänka sig en studentorganisation uppbyggd ungefär som i Norge: dels en obligatorisk studentkår med mycket begränsad kompetens, dels en frivillig som har möjlighet att själv besluta om sin behörighet. Då åstadkommer vi det som herr Moberg så ivrigt pläderat för. Jag tror att man på så sätt kan finna vägar som kan tillfredsställa hela opinionen.
Herr talman! Jag är glad över att herrar Nordstrandh och Carlshamre instämmer med mig i att det är något positivt i att studenterna engagerar sig politiskt.

Herr talman! Herr Hedin har frågat statsrådet Lundkvist vilka åtgärder han ämnar vidta för att förhindra att rationaliseringsverksamheten inom lotsverket behöver medföra uppsägning av icke pensionsmässig personal. Då statsrådet Lundkvist blivit förhindrad att besvara frågan har den överlämnats till mig. Den av 1966 års riksdag beslutade lotsplatsorganisationen medger en mera smidig anpassning av lotsningsverksamheten efter sjöfartens skiftande behov. Samtidigt skapas ökade förutsättningar för att utnyttja lotsväsendets resurser mer rationellt. Det pågående rationaliseringsarbetet innebär minskat personalbehov. I första hand sker personalminskningen i takt med den naturliga avgången av lotspersonal. I en del fall har personal dock måst friställas. Hittills har sålunda ca 25 reservlotsar inte kunnat beredas annan anställning inom sjöfartsverket eller i annan statlig verksamhet. En del av dessa har återgått till tjänst som fartygsbefäl i handeisflottan. För att underlätta omställningen har sjöfartsstyrelsen samråd med bl.a. arbetsmarknadsstyrelsen och kontakt med Sveriges redareförening. Det måste anses angeläget från såväl sjöfartens som det allmännas synpunkter att lotsväsendets struktur och omfattning så snart som möjligt anpassas till de nya krav som utvecklingen medför. Sjöfarten har givetvis ett starkt önskemål att alla möjligheter till besparingar och rationaliseringar inom verket tas till vara.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Geijer för detta svar som kommunikationsministern skrivit.

För dem som får börja en ny bana innebär det, att de spolat en tidigare karriär. Men denna fråga är allvarlig även ur sjösäkerhetssynpunkt. Att svara för sjösäkerheten i lotsleder och hamnar är lotsarnas huvuduppgift. Det är väldigt stora materiella värden som står på spel, och det kan också gälla människoliv. Det är angeläget att sjösäkerheten garanteras på lång sikt. När statsrådet säger att sjöfarten har stort intresse av besparingar och rationaliseringar inom verket, så är det naturligtvis riktigt. Men sjöfarten har minst lika stort intresse av att sjösäkerheten garanteras. Man kan också fråga sig om rationaliseringarna bör gå ut över den viktigaste delen av lotsverket, nämligen dem som ytterst har ansvaret för lotsningen, dvs. lotsarna. Bl.a. genom den nuvarande lågkonjunkturen har lotsningsfrekvensen minskat ganska kraftigt under sista tiden. Jag anser emellertid att lotsningsverksamheten måste anpassas efter en långtidsplan, i vilken man tar hänsyn till normala konjunkturer. När det i svaret sägs att beslutet vid 1966 års riksdag medger en smidigare anpassning av lotsningsverksamheten, frågar jag mig om det innebär, att man just med tanke på lågkonjunkturen nu skall minska lotsarnas antal och sedan, om det blir en ökad frekvens i framtiden, räkna med att ta in nya lotsar. Det kan då visa sig bli svårt att få dessa lotsar. Man har också, tycker jag, anledning att ifrågasätta om inte pågående utredningar bör avvaktas innan man avsevärt förändrar organisationen. Jag tän ker då i första hand på lotsorganisationsutredningen och sjöfartsutredningen men också på hamnutredningen och bottenviksutredningen. Att, som nu sker, successivt avskeda ungefär två unga lotsar per månad kan . i framtiden visa sig vara en mycket riskabel och oklok politik. är det de successiva avskedandena som utgör den smidiga anpassningen? Jag tycker att den minskning av lotspersonalen som bedöms som absolut erforderlig bör kunna genomföras i form av omplacering av personalen till likvärdiga tjänster och i takt med pensionsavgångar. Jag anser att man i detta exceptionella fall då bör kunna tillåta en pensionsavgång med full pension vid den s.k. lägre pensionsåldern.
Herr talman! Det är naturligtvis riktigt att lotsarnas utbildning delvis är specialinriktad, men vad som är väsentligt är ju att de har en grundutbildning som gör det möjligt för dem att också söka tjänst inom sjöfarten som fartygsbefäl. Den möjligheten har ju också en del av dem som blivit överflödiga redan nu kunnat utnyttja. Beträffande sjösäkerheten sades det ju i svaret att den rationalisering som sker och måste ske inte får gå ut över sjösäkerheten; herr Hedin vill väl inte göra gällande att så har skett? Till sist framförde herr Hedin några synpunkter på hur avgången skall kunna ordnas så smidigt som möjligt. Det råder väl inga delade meningar om det. Man har ju försökt ta hänsyn till den naturliga avgången genom <pensionering. Att detta hittills inte helt lyckats är beklagligt, men man gör tillsammans med arbetsmarknadsstyrelsen de största ansträngningar för att göra övergången så smidig som möjligt.
Herr talman! Det är riktigt som statsrådet säger att grundutbildningen ger vederbörande möjlighet att gå in i han delsflottan. Men dels finns det för närvarande inte tillräckligt med platser där, dels innebär det ändå att de får börja med en betydligt lägre begynnelselön, dvs. påbörja en ny karriär. Dessutom är det många som är speciellt inriktade på lotsyrket och som inte gärna vill ge sig ut till sjöss med allt vad det innebär att vara långt borta från familjen. Låt mig som exempel ta en ung lots i Oxelösund som nu blivit avskedad. Han blir efter elva års utbildning till lots och efter ungefär ett års tjänst utan arbete. Det måste kännas mycket tungt för honom; han har hela sitt liv inriktat sig på detta yrke som innehafts av hans far, hans farfar, hans farfars far och hans farfars farfar. Det är klart att det inte är roligt för honom att plötsligt bli ställd utanför det yrke som han helt inriktat sig på. Det är säkert också mycket bittert för de lotsar i Göteborg som blev avskedade till i början av år 1968 men som har fått sitt avsked uppskjutet till litet längre fram på våren, därför att de under den tiden skall utbilda några andra lotsar som kommer till Göteborg för att övertaga deras tjänster. Jag har naturligtvis inte gjort gällande att vad som hittills har skett har påverkat sjösäkerheten. Det beror bl.a. på att det för närvarande är så låg sjöfart. Jag har emellertid velat framhålla risken för att en krympning av lotskåren vid en eventuell snar förändring i form av ökning av sjöfarten kan medföra stora risker. Sådana risker tycker jag inte man skall ta. Man kan under en övergångstid behöva ha en litet för stor kapprock och ta de kostnader det medför för att vara beredd på en ökning av sjöfarten i framtiden.

Herr Westberg har frågat jordbruksministern dels vilka åtgärder han ämnar vidta för att åstadkomma jämnare avrinning i de norrländska älvarna och därmed förebygga Ööversvämningsskador samt dels om han avser att utreda frågan om förbättrade möjligheter att erhålla ersättning för översvämningsskador. Interpellationen har överlämnats till chefen för kommunikationsdepartementet, statsrådet Lundkvist, för besvarande, och då statsrådet Lundkvist är förhindrad har det överlämnats till mig att svara på interpellationen. Vårfloden kan vissa år genom stora snömängder och kraftig, snabb snösmältning bli mycket hög och orsaka onormalt kraftig vattenföring, som får översvämningar till följd. Särskilt kraftiga har översvämningarna visat sig bli i några av de större älvarna som i vissa trakter rinner genom slättlandsområden. Speciellt i Dalälven och Ljusnan men också i en del andra vattendrag har dessa förhållanden medfört avsevärda skador. Variationerna i vattenföringen beror alltså ytterst på sådana faktorer som vi inte kan påverka, nämligen nederbörd och snösmältning. Genom vattenreglerande åtgärder i samband med kraftverksbyggen har emellertid dessa variationer i viss mån utjämnats. Åtgärder av detta slag kan emellertid knappast primärt komma i fråga när det gäller att komma till rätta med de förhållanden interpellanten avser. Avgörande för frå gan om dylika åtgärder skall vidtas måste i första hand vara de synpunkter — ekonomiska, naturvårdsmässiga och andra — som är vägledande för kraftverksutbyggnader i allmänhet. Kostnader för speciella åtgärder för att förebygga översvämningsskador vid onormalt högt vattenstånd måste självfallet vägas mot de skador och andra olägenheter som kan uppkomma genom att åtgärderna inte vidtas. Bland åtgärder som synes vara värda att närmare överväga kan nämnas byggande av regleringsdammar och uppförande av vallar på utsatta ställen, Jag vill i sammanhanget nämna att Kungl. Maj:t den 14 september i år uppdragit åt statens vattenfallsverk att göra en förberedande undersökning avseende åtgärder i Dalälven för att minska riskerna för översvämningar till följd av vårfloden. Av olika skäl har det ansetts särskilt lämpligt att göra Dalälven till föremål för en sådan undersökning men statsrådet Lundkvist har räknat med att utredningen också kommer att ge ett grundmaterial som i åtskilliga avseenden bör kunna användas för eventuella utredningar beträffande Ljusnan och andra vattendrag. Jag finner det naturligt att avvakta resultatet av undersökningen beträffande Dalälven — vilket enligt verkets uppgift beräknas kunna. föreligga inom de närmaste månaderna — innan frågan om eventuella utredningar rörande andra vattendrag övervägs. Jag kan dock försäkra herr Westberg att dessa frågor följs med uppmärksamhet inom kommunikationsdepartementet och att vederbörande länsstyrelser samt kommunala och andra myndigheter i förekommande fall vidtar de åtgärder som är möjliga för att minska skadeverkningarna till följd av översvämningarna. Beträffande herr Westbergs andra fråga vill jag framhålla att även om relativt svåra översvämningar nu förekommit två år i rad så torde det ändå vara fråga om undantagsfall. Jag vill vidare erinra om att principerna för bidrag av statsmedel vid skador på grund av naturkatastrof redovisats för bl.a. årets riksdag som inte haft någon erinran. Det kan därför inte anses motiverat att nu göra någon omprövning av dessa principer.

Herr talman! Det tycks numera vara svårt att få svar av det statsråd som man riktar sig till med sina frågor. För några dagar sedan svarade civilministern på en interpellation som jag hade ställt till socialministern, och i dag svarar kommunikationsministern genom statsrådet Geijer på en interpellation som jag hade ställt till jordbruksministern. Vad jag nu anför innebär givetvis ingen kritik mot kommunikationsministern. Det är med stort intresse som jag tar del av hans klara och sympatiska svar. Men det kan inte hjälpas att jag trots detta är litet besviken. När jag i våras med anledning av en enkel fråga diskuterade dessa ting med jordbruksministern visade han ett mycket stort intresse för de problem det här gäller, men han ansåg att frågan om hur Översvämningsriskerna skulle kunna förebyggas var så komplicerad, att det var omöjligt att svara inom ramen för en enkel fråga. Jag meddelade därför redan då, att jag skulle återkomma med en interpellation i ärendet. Jag fick vid det tillfället intrycket, att jordbruksministern ingående sysslat med frågan — han hänvisade bl.a. till erfarenheter från Jugoslavien — och att det endast var tidsnöd som hindrade honom att lämna den redogörelse, som jag efterlyste. Nu har han avstått från att svara och överlämnat ärendet till kommunikationsministern, som bl.a. i sitt svar påminner om att variationerna i vattenföringen ytterst beror på sådana faktorer, som vi inte kan på verka, nämligen nederbörd och snösmältning. Så långt är vi givetvis ense. Men han tillägger också att variationerna i viss mån utjämnats genom vattenreglerande åtgärder i samband med kraftverksbyggen, och det är på det området som jag anser att det går att göra mera. Visserligen säger statsrådet att åtgärder av detta slag emellertid knappast primärt kan komma i fråga när det gäller att komma till rätta med översvämningsriskerna. Varför inte det, herr statsråd? Visst förstår även jag att också andra synpunkter — t.ex. ekonomiska och naturvårdsmässiga — måste vara vägledande för kraftverksutbyggnader i allmänhet. Men ibland, och kanske inte så sällan, pekar dessa synpunkter i samma riktning. Finns det t.ex. inte skäl att undersöka om inte detta gäller beträffande ifrågasatt utbyggnad och tillskapandet av ett vattenmagasin vid Tjuvforsarna strax norr om Sveg? Genom tillskapandet av ett tillräckligt stort vattenmagasin skulle vattenavrinningen kunna utjämnas och översvämningskatastrofer undvikas. Nu upplyser statsrådet att Kungl. Maj:t uppdragit åt statens vattenfallsverk att göra en förberedande undersökning, avseende åtgärder i Dalälven för att minska riskerna till följd av vårfloden. Detta är gott och väl men det hjälper inte de människor som är bosatta vid Ljusnan. Det kan givetvis vara så som kommunikationsministern säger, att denna undersökning gav ett grundmaterial som kan användas även för en eventuell utredning beträffande Ljusnan och andra vattendrag. Det är min förhoppning, att utredningen inte drar alltför långt ut på tiden, utan att vi relativt snart kan få del av resultatet och se vart det leder. Under tiden får vi penetrera problemen ytterligare i mitt hemlän. Det är ju inte otänkbart, att befintliga regleringsmöjligheter i Ljusnan skulle kunna utnyttjas effektivare än hittills. Beträffande min andra fråga som gällde förbättrade möjligheter att erhålla ersättning för översvämningsskador är kommunikationsministern mera negativ. Han hänvisar till att principerna för bidrag har redovisats för riksdagen och anser det därför inte motiverat att nu ompröva dessa principer. Jag vågar dock ifrågasätta, herr statsråd, om inte en omprövning av de ersättningsgrunder som för närvarande tillämpas måste göras. Det kan väl knappast vara riktigt att ersättningen för uppkomna skador skall vara beroende av den drabbades ekonomiska ställning. Ersättningarna får ju på det sättet karaktären av socialt bidrag. Under förutsättning att skadorna beror på förhållanden över vilka vederbörande inte kunnat råda bör samhällets solidaritet med den drabbade komma till uttryck på något sätt. Detta behöver inte nödvändigtvis betyda att ersättning lämnas för varje skada, alltså även för obetydliga sådana, och inte heller att man ger ersättning till 100 procent. Men man bör ge en ersättning utan behovsprövning. Jag vill vädja till kommunikationsministern att ompröva sitt ställningstagande på den punkten. Enligt min mening är en utredning i detta fall synnerligen motiverad. Jag tackar statsrådet Geijer för svaret på min interpellation.

Herr talman! Denna fråga har inom regeringen bedömts vara mer än enbart en jordbruksangelägenhet, och det är anledningen till att statsrådet Lundkvist har åtagit sig att besvara den, men detta har givetvis föregåtts av en gemensam beredning mellan departementen. Frågan berör ju hela samhället.

Den gränsen har emellertid numera i princip höjts till 15 000 kronor, men för att undvika tröskelproblem kan person som drabbats av mera betydande skador få visst bidrag även om hans taxerade inkomst överstiger nämnda gräns. Till grund för dessa ersättningsregler ligger naturligtvis sociala synpunkter.

Herr talman! Som statsrådet Geijer sade är detta en fråga som berör hela samhället, men av det som förevar i våras har jag förstått, att jordbruksministern hyser speciellt intresse för den problematik som det här gäller.

Jag tycker för min del att det är olyckligt att dessa ersättningar skall ha karaktären av socialbidrag och att det skall vara så osäkert huruvida bidrag kan utgå eller inte. Det skall ju nu prövas i varje särskilt fall om vederbörande har högre inkomst än 15 000 kronor. Jag tycker att man här måste bygga på helt andra grunder och att hela frågan därför behöver utredas.

Herr talman! Herr Hamrin i Kalmar har frågat statsrådet och chefen för kommunikationsdepartementet dels när länsdemokratiutredningens betänkande kan väntas föreligga, dels om han avser att avvakta detta betänkande innan slutligt ställningstagande' sker till länsförvaltningsutredningens arbete, dels om han anser en samordning önskvärd vid behandlingen av betänkandena från dessa båda utredningar. Av skäl som jag anfört i samband med besvarandet av föregående interpellation på föredragningslistan har dessa frågor överlämnats till mig för besvarande. Som jag tidigare haft tillfälle att redovisa för denna kammare har tanken på en samtidig remissbehandling av dessa betänkanden inte lämpligen kunnat vidhållas sedan det visat sig att länsdemokratiutredningen inte blev färdig vid den tid som förutsattes, nämligen i september 1967. För länsförvaltningsutredningens, landskontorsutredningens och länsindelningsutredningens betänkanden går remisstiden ut den 1 mars 1968. Länsdemokratiutredningens betänkande kan enligt vad jag erfarit från utredningen inte beräknas bli avlämnat förrän tidigast omkring mitten av år 1968. Det är uppenbart att det slutliga ställningstagandet till de olika utredningsförslagen om länsorganisationen måste ske i ett sammanhang. Även remissinstanserna kommer att få möjlighet att göra en samordnad bedömning, eftersom det förutskickats att dessa vid behandlingen av länsdemokratiutredningens kommande betänkande skall kunna återkomma till de andra utredningsförslagen och lägga till de synpunkter på dem som bedömningen av länsdemokratiutredningens förslag kan ge anledning till. Avsikten med denna uppdelning av remissförfarandet är att de mera långsiktiga överväganden som länsdemokratifrågan innefattar inte skall behöva fördröja sådana ändringar i länsorganisationen som det anses föreligga ett akut behov av. Å andra sidan får inte dessa ändringar utformas så, att de föregriper en prövning av samma frågor i det vidare perspektiv, som kan föranledas av länsdemokratiutredningens förslag.

Herr talman! Jag vill först tacka statsrådet Geijer för svaret på min interpellation. Runt om i landet har sedan några månader tillbaka åtskilliga organisationer och myndigheter grubblat över sina remissvar på länsförvaltningsutredningens betänkande. De kommer väl att fortsätta med att grubbla fram till den 1 mars 1968, när tiden för avgivande av remissyttrandena över betänkandet utgår. Det är i och för sig inte så underligt att dessa remissinstanser grubblar.

Hur kan de känna till detta problem? Länsdemokratiutredningen hade slutfört sitt arbete och hade enligt pressen t.o.m. beställt avskedsmiddagen, när man beslöt att uppskjuta den slutliga publiceringen av dess betänkande. Hur kan då innehållet i detta vara känt? Anledningen härtill är att ordföranden i utredningen, enligt den nya praxis som numera tycks tillämpas inom kommittéerna, har redogjort för tankegångarna i länsdemokratiutredningen vid ett offentligt sammanträde med Landstingsförbundet. Även om han vid detta tillfälle — det är jag angelägen om att poängtera — förklarade att det rörde sig om hans egna funderingar, kan han väl inte vara så kluven, att han framför vissa funde ringar när ha talar inför Landstingsförbundet och andra när han sitter som ordförande i kommittén. Vi får alltså utgå från att det som han redogjorde för inför Landstingsförbundet i stort sett är de ståndpunkter som kommittén kommit fram till.

Det är gott och väl att statsrådet svarar att man då får tillfälle att återkomma och försöka åstadkomma den samordning som jag efterlyser. Men självklart är att remissyttrandena rörande länsförvaltningen därvid måste vara inkomna till Kungl. Maj:t, och jag tror att dessa yttranden kommer att färgas av den osäkerhet som råder. Förmodligen innebär detta att man inte anser det vara så angeläget att förstärka länsstyrelserna i enlighet med de tankegångar som länsförvaltningsutredningen givit uttryck åt. Det vore såvitt jag förstår högst beklagligt om följden bleve ett uppskjutande av förstärkningen av det regionala organ — vilket det än blir — som på länsplanet skall ha hand om planeringsfrågorna. Jag har många gånger tidigare, herr statsråd, haft tillfälle påpeka att vi här i riksdagen ofta stiftar lagar och inför bestämmelser som förutsätter att det ställs både personal och ekonomiska resurser till förfogande för en uppföljning.

Det gäller ju bestämmelser som vi vill att både allmänhet och myndigheter skall följa. Därför förutsätter jag att — hur än remissyttrandena rörande länsförvaltningen utformas — inte den upprustning av planeringssektionerna inom länsstyrelserna skrinläggs som är nödvändig för att få handläggningen av frågorna att löpa på ett vettigt och riktigt sätt. Det vore beklagligt om en riktig handläggning inte skulle kunna komma till stånd. Även om jag lyssnade på landshövding Nyströms anförande vid Landstingsförbundets kongress skall jag inte ge mig in på sakfrågan rörande planeringsärendenas handläggning på det regionala planet. Jag vill endast framhålla att jag är på det klara med att samhällsplaneringen sedan lång tid tillbaka haft en mycket besynnerlig organisation — om man inte rent av skall säga att organisationen varit obefintlig — på både riksplanet, länsplanet och det komunala planet. Att något behöver göras är uppenbart, men jag är som sagt synnerligen ängslig för att fördröjningen av offentliggörandet av länsdemokratiutredningens betänkande kommer att menligt inverka på möjligheterna att få till stånd en hyfsad lösning även på kort sikt. Och jag ställer frågan: Var det verkligen nödvändigt att länsdemokratiutredningens arbete fördröjdes på detta sätt? Av personlig erfarenhet vet jag att Kungl. Maj:t när så erfordras kan få fram utredningsbetänkanden ganska snabbt.

Herr talman! Jag vill inte förringa de problem som herr Hamrin i Kalmar tagit upp, men när frågan senast behandlades i riksdagen för knappt en månad sedan framhöll statsrådet Lundkvist att utvecklingen inte väntar på att vi blir färdiga med våra utredningar. Uppenbarligen finns det med avseende på bå de länsindelningsutredningens och länsförvaltningsutredningens förslag vissa åtgärder med vilkas genomförande vi inte kan dröja. Beträffande herr Hamrins farhågor om svårigheterna för remissinstanserna får jag framhålla följande.

Med dessa utgångspunkter torde det finnas chans att vi får svar som kan möjliggöra vissa partiella ställningstaganden, innan länsdemokratiutredningen är klar.

Herr talman! Jag är fullt överens med statsrådet Geijer om att utvecklingen inte väntar på att vi blir färdiga med våra förslag. Det innebär — såvitt jag kan se — ungefär det jag sade tidigare, nämligen att vi måste rusta upp länsstyrelserna för att de skall kunna klara de uppgifter som de för närvarande har att sköta. Det var bra att det gavs en anmaning till remissinstanserna att inte ta hänsyn till den kommande länsdemokratiutredningen. Det är möjligt att den kom så sent att jag själv inte hade tillfälle att ta del av den innan jag skrev min interpellation. Jag hoppas också att remissinstanserna följer uppmaningen. Risk föreligger att de säger att det ändå kommer ett betänkande som helt och hållet lägger om arbetsfördelningen. Vad innebär det när de skall yttra sig om länsförvaltningsutredningen? Jag är fullt på det klara med att de frågor länsdemokratiutredningen sysslar med skall ses på lång sikt. Landsting och riksstyrelse måste nog resonera om hur de ekonomiska frågorna skall ordnas, innan dylika omläggningar påbörjas. att avhjälpa läkarbristen i Norrland
Herr talman! Herr Jönsson i Ingemarsgården har frågat om jag planerar dels åtgärder för att stimulera intresset hos utländska läkare att tjänstgöra i Norrland, dels en utbyggnad av den medicinska fakulteten i Umeå. Jag vill först lämna några siffror rörande tillgången på läkare i landet i dess helhet. Den 1 oktober 1965 uppgick antalet sjukhusoch provinsialläkartjänster till cirka 5 350. Två år senare uppgick antalet till ungefär 5 900, vilket är en ökning med omkring 550. Av tjänsterna uppehölls år 1965 drygt 91 procent och år 1967 drygt 92 procent av ordinarie innehavare eller vikarier. Andelen helt obesatta provinsialläkartjänster har under samma tvåårsperiod sjunkit från cirka 12 till drygt 8 procent.

Herr talman! Först vill jag tacka socialminister Aspling för svaret på min interpellation. Bakgrunden till denna är den långvariga och allvarliga bristen på läkare i Norrland, som är särskilt svår när det gäller provinsialläkartjänsterna. I Norrbottens län hade man den 31 mars i år 25 av 42 provinsialläkartjänster vakanta. I Västerbottens län var 17 vakanta av 41 tjänster, i Västernorrlands län 18 av 46, i Gävleborgs län 16 av 38 och i Jämtlands län 8 av 27. Av dessa vakanser var 7 tjänster i Västerbottens län, 5 i Norrbottens och 5 i Västernorrlands län helt utan vikarie. En del tjänster lär ha stått tomma i månader, i några fall i ett eller två år. Sjukhusen, dit de som inte har tillgång till provinsialläkare vänder sig, är ibland nästan lika illa utsatta. Några exempel kan därför behövas nämnas. Sundsvalls, Umeå och Bodens lasarett hade i mars 10 procent av läkartjänsterna helt obesatta, Gävle och Sollefteå nästan 15 procent. I Skellefteå och Gällivare var läget ännu värre: där stod 20 respektive 30 procent av tjänsterna helt tomma. Genom de många vakanserna blir arbetsbördan för kvarvarande läkare tung, och det föreligger då risk att de söker sig bort från dessa tjänster, med påföljd att problemen skulle kunna tillta. För befolkningen i dessa områden leder detta till ännu mer försämrade läkarvårdsmöjligheter och dyrbara resor. Människorna där har fått nöja sig med dessa förhållanden under lång tid. — Redan när jag kom hit till riksdagen 1957 och här i kammaren lyssnade till en interpellationsdebatt hoppades man i interpellationen på en snar förbättring och på att problemen skulle kunna lösas på ganska kort sikt. Nu, tio år efteråt, har vi problemen kvar i stort sett i likartad form. Jag vill dock medge att en ljusglimt i denna mörka situation är att de läkare som utexamineras i Umeå i stor utsträckning tycks stanna i Norrland oavsett om de från början varit bosatta där eller inte. På min fråga, om en ökning av den medicinska utbildningen i Umeå planeras, lämnas i svaret inget definitivt besked, men statsrådet säger att detta möjligen kan tänkas. Därför skulle det vara bra om socialministern på den punkten ville närmare redogöra för tidpunkten då en ökning av utbildningen kan upptas till prövning, vilket fanns antytt i svaret. På min andra fråga hänvisar statsrådet till att medicinalstyrelsen avser att särskilt bevaka de norrländska intressena, ett visst löfte som jag hoppas skall ge utdelning. Vidare säger statsrådet med hänvisning till sjukvårdshuvudmännen att han hoppas att de skall göra sitt. Statsrådet och jag själv är överens om att landstingen på dessa områden har gjort berömvärda insatser både i fråga om byggnader och när det gällt att värva även utländska läkare till tomma läkartjänster. De utländska läkarna är naturligtvis en stor tillgång i denna bristsituation, men för den enskilde vårdsökanden kan de utgöra ett problem på grund av språksvårigheterna. Jag vill dock till sist göra den reflexionen, att statsrådet i svaret säger att sedan 1930 närmare 1100 utländska läkare har fått svensk legitimation. Om man jämför denna siffra med uppgiften, att i oktober 1967 uppgick antalet sjukhusoch provinsialläkartjänster till cirka 5 900, så framgår det klart, hur beroende vi varit och fortfarande är av de utländska läkarna. Frågan uppställer sig då: Hur skulle egentligen situationen bli, om dessa utländska läkare av någon anledning skulle lämna vårt land?

Herr talman! Till vad herr Jönsson i Ingemarsgården har sagt skulle jag vilja lägga några synpunkter. Det gäller speciellt frågan om de grupper av tjeckiska och bulgariska läkare som nu kommit in i landet och var dessa skall placeras. Det förtjänar att understrykas att när dessa läkare vidtalades att komma till Sverige ställde man från svensk sida i utsikt att de skulle få sin tjänstgöring förlagd till våra universitetskliniker eller i varje fall till de större ceniralsjukhusen. Man sade sig önska läkare som var speciellt kvalificerade, och det har man också fått. Deras tjänstgöring i Sverige skulle ha karaktären av vidareutbildning. När de nu kommit hit ställs de emellertid i en annan situation. Jag förmodar att de blev ganska förvånade då de lyssnade till generaldirektör Bror Rexeds uttalande i TV för en tid sedan, då han i en diskussion om läkarbristen gav allmänheten det bestämda intrycket att man skulle se till att de utländska läkarna i första hand placerades inom bristområdena, dvs. uppe i Norrland. Man bör inte förundra sig över om de ifrågavarande läkarna känner sig osäkra, ja, förtvivlade, när de, som kommit hit under vissa förutsättningar, finner att dessa tydligen inte kommer att bli uppfyllda. I sitt svar till herr Jönsson i Ingemarsgården använder socialministern litet svävande och oklara formuleringar på den här punkten. Han säger att man får utgå ifrån att sjukvårdshuvudmännen i Norrland kommer att medverka till att läkarna i så stor utsträckning som möjligt placeras vid norrländska sjukhus. Statsrådet knyter också vissa förhoppningar till att medicinalstyrelsen och dess nämnd för utländska läkare särskilt kommer att beakta de norrländska intressena. Jag vill ännu en gång understryka att detta inte stämmer med de löften som gavs dessa utlänningar när de bestämde sig för att resa till Sverige. Jag vill slutligen konstatera, herr talman, att de olyckliga konsekvenserna säkerligen skulle ha kunnat undvikas, ifall man i importfrågan kopplat in medicinalstyrelsens nämnd för utländska läkare innan någon emissarie över huvud taget skickades ut från Sverige för att få kontakt med de läkare som kunde tänkas vara intresserade av att komma hit. Så har nämligen inte skett. Inte beller har läkarnas fackorganisation blivit kontaktad i denna fråga. Detta är, herr talman, ett exempel på olägenheterna med den nuvarande ordningen, som innebär att fackorganisationerna i fråga om en organiserad invandring inte har samma möjligheter att få gehör för sina synpunkter som när det gäller invandring av enstaka utlänningar,. Jag vet att denna fråga för närvarande står under inrikesministerns bedömande.

Herr talman! Statsrådet Aspling har upplyst oss om att tillgången på läkare kommer att öka. Det är tacknämligt. Det är bara synd att det går så sakta. Jag säger detta mot bakgrund av att läkarbristen är kännbar inte endast i Norrland. För en tid sedan besökte jag ett av våra mentalsjukhus. Man hade där sedan länge haft en mycket besvärande underbemanning på läkarsidan. Vid det aktuella tillfället var endast drygt en tredjedel av läkarplatserna besatta. Det säger sig självt att det är olidligt att arbeta under dylika förhållanden, och lika klart är att patienterna inte tillnärmelsevis kan få den vård som skulle vara behövlig. Det är beklagligt att vi hamnat i det här läget, och det är beklagligt att det skall ta så lång tid innan vi kan få tillräcklig tillgång på läkare.

Herr talman! Kammaren kanske håller mig räkning för om jag inte förlänger denna debatt alltför mycket. Herr Antby sade att det är beklagligt att det skall ta så lång tid att få fram fler läkare. Ja, det tar tid. Utbildningstiden är lång; det tar sju å åtta år innan en läkare når fram till legitimation. De åtgärder som regeringen vidtog redan i slutet på 1950-talet för att öka intagningskapaciteten ger således utslag först under 1960-talet. När intagningen nu ökar så starkt att vi i slutet på 1960-talet kan ta in närmare 900 medicine kandidater tar det naturligtvis tid innan det ger utslag — det ligger i utbildningens egen karaktär. Mot denna bakgrund har vi ansträngt oss för att få hit utländska läkare, och vi är mycket tacksamma för att vi har varit framgångsrika i det avseendet. Jag har i mitt interpellationssvar nämnt att sedan 1950 har närmare 1 100 utländska läkare fått svensk legitimation. Jag noterar med tillfredsställelse att herr Jönsson i Ingemarsgården sade att de utgör en mycket stor tillgång. Han uttryckte någon allmän oro för att de skulle lämna vårt land. Jag tror att vi kan räkna med att det stora flertalet av de utländska läkare som nu blivit etablerade här stannar kvar, och det är naturligtvis utomordentligt värdefullt. Vi anstränger oss alltså att öka tillgången på läkare dels genom en ökning av utbildningskapaciteten, dels genom att försöka få utländska läkare till Sverige. Det för mig över till att göra några kommentarer med anledning av fru Kristenssons inlägg. Ganska mycket av vad hon framförde hade hon nog fått om bakfoten. Intagningen av dessa utländska läkare går genom <medicinalstyrelsens nämnd för utländska läkare. Nämndens ordförande är professor Hamberger.

Det har varit en intim samverkan mellan departementet och nämnden, men nämnden har i hög grad varit den instans som haft att svara för läkarnas placering i vårt land. De skall placeras vid centrallasarett och normallasarett som godkänts för vidareutbildning av just nämnden för utländska läkare. Jag skall inte heller på denna punkt, herr talman, ta upp en längre debatt. Jag hade tillfälle att i första kammaren för en kort tid sedan svara på en interpellation av herr Palm. Herr Palm ville bl.a. höra mina åsikter om en artikel av professor Werkö i Läkartidningen i vilken professor Werkö hade riktat viss kritik mot en del läkare på centrallasarett och övriga lasarett av motsvarande karaktär, som icke har visat särskilt positiv vilja att ta emot utländska läkare. Jag hänvisar fru Kristensson till det svaret. Men jag framhöll också, att nämnden nu kommer att vidga kretsen av godkända sjukhuskliniker för att ge de utländska läkarna större valfrihet vid sökande av bl.a. underläkarvikariat. Det har kunnat ske utan att man gjort avkall åtgärder för att avhjälpa läkarbristen i Norrland på kvalitén i den praktiska tjänstgöringen. Vi skall vara tacksamma för att vi fått hit denna nya kontingent. Dessa läkare har en god grundutbildning och de är specialister, och på många av våra sjukhus har vi brist på specialister. Eftersom det i många fall är fråga om nyckeltjänster, är det utomordentligt viktigt att vi får dessa vakanser besatta. Därför kan denna import komma att betyda mycket, och jag har redan framhållit att jag föreställer mig att vi också kommer att kunna få se en del av dessa läkare i Norrland. Jag har i mitt svar pekat på att medicinalstyrelsen självfallet så långt det går kommer att beakta just de norrländska problemen och de norrländska önskemålen. Slutligen ett par kommentarer till herr Jönsson. Han har i sin interpellation redovisat siffror som ger en något skev bild. En del av dessa tjänster är inte besatta med ordinarie innehavare men med väl godkända legitimerade läkare. Den 29 september var, som jag sade i mitt svar, antalet provinsialläkartjänster i norrlandslänen 200. Av dessa var 29 obesatta. Jag har flera gånger framhållit i kammaren, att provinsialläkartjänsterna — inte bara i Norrland, herr Jönsson — ger anledning till bekymmer. Det tvingar oss till ökade insatser för att över huvud taget få den öppna vården inriktad efter kanske delvis andra linjer. Jag har därvid pekat på värdet av läkarstationer eller specialistcentraler. Jag tror att det är i den riktningen vi måste sträva för att kunna lösa en del av dessa problem.
Herr talmån! Socialministern sade älskvärt att jag fått det mesta om bakfoten. Det är klart att man då lyssnar särskilt noga för att få lära sig litet och för att få klart för sig på vilka punkter man har fel. Jag fick emellertid inte något sådant klarläggande. Jag är inte kritisk mot importen av utländska läkare. Det har inte mitt anförande på något sätt gett sken av. Jag tycker också att vi skall vara tacksamma för att det kommer kvalificerade utländska läkare till vårt land och att vi på det sättet kan förstärka våra knappa resurser. Men jag konstaterar att socialministern undvek min centrala fråga, huruvida han ansåg det vara god kutym att man vid import av utländska läkare först ger vissa löften till dem som sedan inte infrias när de kommer hit. Det var det jag frågade om, och på den frågan fick jag inget som helst svar. Huruvida ordföranden i nämnden för utländska läkare varit i kontakt med departementet vet jag inte, och jag kan givetvis inte bestrida en sådan uppgift; jag har bara fått klart för mig att nämnden som sådan inte varit inkopplad på frågan. Det tillkommer naturligtvis inte mig att ha någon mening om huruvida Läkarförbundet är positivt eller negativt till import av läkare. Det som jag tycker är viktigt är att de fackliga organisationerna får tillfälle att yttra sig i sådana här frågor, inte bara när det gäller enstaka utlänningar som kommer hit utan också när det gäller den organiserade invandringen. Men, som jag tidigare sade, detta är en sak som inrikesministern får bedöma.
Herr talman! Jag vill bara helt kort bemöta socialministerns uppgift att mina siffror gav en skev bild av verkligheten. Jag skildrade ju läget i mars och han talade om läget i oktober. Men detta spelar inte så stor roll. Socialministern sade emellertid också att det totalt var 29 tjänster som var obesatta. Jag vill då bara konstatera att det i en interpellation från år 1957 uppgavs att det år 1955 fanns 27 vakanser. Under de tolv åren mellan 1955 och 1967 har det alltså inträtt en försämring från 27 till 29 vakanta tjänster, och det är ju inte någon »stor framgång».
Herr talman! När herr Jönsson i Ingemarsgården håller på med sina räknekonster så bör han också ta i betraktande det ökade antal tjänster som inrättats under den tid han talar om. Det är ju i relation till det man skall se antalet vakanser. Eftersom fru Kristensson är mycket intresserad av frågan hur vi organiserat intagningen av de tjeckiska och bulgariska läkarna skulle jag vilja rekommendera henne att personligen ta kontakt med medicinalstyrelsens nämnd för utländska läkare och dess ordförande för att få alla fakta. Vi har, herr talman, inte givit några löften som skulle kunna bli missförstådda. Vi har klart uttalat att tjänstgöringen skulle förläggas till bl.a. centrallasarett och normallasarett, och det är det vi inriktar oss på när det gäller de utländska läkarnas placering.

Herr talman! Herr Nilsson i Kristianstad har frågat om jag är beredd att medverka till att de billigare hustyperna, av vilka flera finns färdigprojekterade, får en ökad andel av villamarknaden samt om jag är beredd att pröva möjligheterna att, beträffande i första hand villor som uppförts med statliga lån, minska spännvidden mellan å ena sidan den faktiska produktionskostnaden, inklusive skälig vinst, och å andra sidan försäljningspriset. Regeringen följer med uppmärksamhet kostnadsutvecklingen för bostadsbyggandet. I svar på en interpellation i denna kammare av herr Lindkvist redogjorde jag nyligen för en rad åtgärder som regeringen vidtagit i syfte att bromsa kostnadsstegringen. Jag framhöll vidare att det nu främst är en uppgift för kommuner, byggherrar och byggproducenter att tillse att åtgärderna får avsedd verkan på byggnadskostnaderna genom att ta till vara de förbättrade förutsättningarna för en effektiv bostadsproduktion. Detta gäller i minst lika hög grad småhus som flerfamiljshus. Antalet småhusprojekt som hittills har aktualiserats för förhandsbesked om bostadslån inom den särskilda ramen för industriellt byggande är myeket ringa. Detta tyder på att det kan möta svårigheter att genomföra småhusproduktionen i stora, enhetliga och kontinuerliga projekt, d. v. s. sådana projekt som gett goda kostnadsresultat i fråga om flerfamiljshus. Samordningsprobiemen är särskilt stora i regioner med liten och spridd bostadsproduktion. Det bör emellertid vara möjligt att lösa dem genom ett vidgat kommunalt samarbete. I Jönköpings län har exempelvis initia tiv tagits för att söka samordna småhusbyggandet till större projekt. Ett tiotal kommuner står i dag bakom en utredning om formerna för en sådan samordning, och man räknar med att ytterligare kommuner kommer att ansluia sig om utredningen leder till praktiska resultat. Avsikten med utredningen är att de relativt små husgrupper som varje år byggs i den enskilda kommunen skall ingå i en gemensam programmering och upphandling som skulle skötas av ett samkommunalt organ. Jag tror att detta kan vara en riktig väg att nå serieproduktionens fördelar även i småhusbyggandet. Om försöket i Jönköpings län kommer till stånd bör det också kunna ge besked om möjligheterna att påtagligt sänka kostnaderna för småhusen. Billigare hustyper, som interpellanten talar om, är naturligtvis också av betydelse när det gäller att få ner kostnaderna för småhusbyggandet. Jag vill emellertid framhålla att de billiga småhus som då och då presenteras i pressen och i mer eller mindre reklambetonade sammanhang, inte sällan blir betydligt dyrare när husen blir färdiga. Det beror ofta på att de hus som bjuds ut inte är kompletta. Dryga kostnader tillkommer för mark och markarbeten. Om en tillverkare lyckas få fram en hustyp som verkligen förenar låga kostnader och god kvalitet torde den vära konkurrenskraftig på marknaden, och särskilda stimulansåtgärder torde inte behövas för att främja dess marknadsföring. Interpellanten gör gällande ati producenter av småhus tar ut stora vinster. I det statligt belånade småhusbyggandet prövas försäljningspriserna av de statliga lånemyndigheterna och jämförs då med kostnaden för ett välplanerat och under normala produktionsförutsättningar genomfört byggnadsprojekt av god kvalitet. En sådan prövning ger inte utrymme för vinster av den storlek interpellanten anger. När det gäller småhus som byggs utan statslån kan statsmakterna inte inverka på vinstens storlek.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
Den allmänna meningen ute i landet är ändock den att enfamiljshusen är för dyra och att man måste försöka komma till rätta med detta problem. På många orter är priset för ett eget hem så högt att löntagarna i regel inte har råd att köpa och bebo ett sådant hus, och det är ju otillfredsställande att utvecklingen gått därhän. Givetvis har kommuner, byggherrar och byggproducenter ett mycket stort ansvar för att kostnaderna för villabyggande hålls. inom rimliga gränser; det är alldeles klart. Jag tror att vi mera får förlita oss på kommunerna i detta fall än på byggproducenterna. Jag ser det som mycket viktigt, att kommunerna noggrant studerar de olika färdigprojekterade hustyper som finns i marknaden, såväl i fråga om hur de är konstruerade som beträffande priset, och därefter verkligen ger utrymme åt .den bästa och billigaste hustypen. Vad som är ett problem — som jag ser det är att mycket penningstarka och mäktiga byggföretag har köpt upp stora markområden, som blir bebyggda «enbart med den hustyp som byggföretaget saluför. Sådana markköp sker också ofta utan hänsynstagande till markpriset och utan tillräckligt beaktande av bebyggelsen i Övrigt i samhället. Det förhållandet ger inte valfrihet utan stäl Jer det stora byggföretaget i en monopolställning. Därigenom förhindras till komsten av andra hustyper som kanske är billigare och bättre. Det finns enligt min mening anledning för kommunerna att se upp med detta. Det blir utan tvivel lättare längre fram, då kommunerna äger tillräckligt med mark. I svaret säger inrikesministern också, att antalet småhusprojekt, som hittills har aktualiserats för förhandsbesked för bostadslån inom den särskilda ramen för industriellt byggande, är mycket ringa och att detta tyder på att det kan möta svårigheter att genomföra småhusproduktionen i stora enhetliga och kontinuerliga projekt. Statsrådet pekar på att man bör lösa frågan genom ett vidgat kommunalt samarbete. Det talas också om ett projekt som utförs inom Jönköpings län, där man skulle samordna småhusbyggandet och där man utreder formerna för en sådan samordning. Denna skulle leda till att de relativt små husgrupper, som varje år byggs i den enskilda kommunen, skall ingå i en gemensam programmering och upphandling som skulle skötas av ett samkommunalt organ. Det är ju ett mycket intressant projekt som är värt att genomföra. Genom detta kan vi i framtiden få besked om möjligheterna att den vägen få ner kostnaderna för småhusbyggandet. Situationen på villamarknaden är ju ändå sådan, att den i mycket hög grad domineras av spekulationsbyggen. De priser som tas ut ligger i alltför många fall väsentligt över vad som kan anses vara rimligt med hänsyn till produktionskostnaderna. Jag har angett att överpriser i en del fall kan uppgå till 35 000 kronor. Inrikesministern blundar för det här problemet och förlitar sig på den prövning som äger rum hos länsbostadsnämnderna, och jag förstår att inrikesministern måste göra detta. Han säger att en prövning inte ger utrymme för vinster av den storleksordning jag talat om. Jag är emellertid inte lika överty gad som inrikesministern om att prövningen är riktig i det här avseendet, ty faktum är att det tas ut oskäliga vinster och att det råder ett onormalt förhållande. Det finns många exempel härpå och längre fram kan jag stå till tjänst med sådana. Enligt min mening finns det därför anledning att undersöka hur länsbostadsnämnderna bedömer priset i förhållande till konstruktionen av villan, ty vi har ju här en viss priskontroll. Att genom länsbostadsnämnderna göra något åt överpriserna är ju en av de möjligheter som står till buds.

Herr talman! Det råder stor besvikelse inom hyresgästkretsar, inte minst inom den organiserade hyresgäströrelsen, över att man inte lyckats nå politisk enighet om ett väl genomarbetat lagförslag på detta område. Under flera år har det bedrivits ett förnämligt lagarbete, inte minst i statliga kommittéer. Representanter för olika politiska partier och för parterna på hyresmarknaden har tillsammans med andra experter lagt en god grund. Möjligheter fanns därför att ersätta den provisoriska hyresregleringslagen — som för övrigt sedan många år befann sig under avveckling — med en modern, permanent allmän hyreslag. Förutsättningen var största möjliga politiska uppslutning kring en sådan lag. Hyresregleringslagen har trots alla försäkringar om motsatsen omfattats med stort förtroende, speciellt hos hyresgästerna. Regeringen och vårt parti har känt väl till detta och i det längsta slagit vakt om lagen, särskilt med tanke på läget på hyresoch bostadsmarknaden. Vårt parti har inte velat avveckla lagen snabbt utan har velat göra det under hänsynstagande till bristsituationen på vissa orter. Man har därför gått försiktigt fram. Men då man räknade med största medverkan av och lojalt samarbete mellan parterna på hyresmarknaden och bredaste uppslutning av de politiska partierna, särskilt av de partier som under en följd av år krävt hyresregleringslagens avveckling, var vi och regeringen villiga att göra ett ärligt försök att under kontroll införa en friare hyresmarknad. Frestelsen att taktiskt utnyttja övergången till en annan lag blev emellertid tyvärr alltför stor för vissa partier. Våra utskottsledamöter konstaterade detta vid läsningen och behandlingen av motioner från dessa partier, motioner som klart kan betecknas som partimotioner. Någon bärande kompromiss kunde då inte åstadkommas, och det ledde till den situation som vi just nu befinner oss i. Det är att beklaga, men vi har fått en värdefull erfarenhet. Jag ber nu att få göra en kort sakbehandling av den tilltänkta allmänna hyreslagen. Det fanns i propositionens förslag många värdefulla ting, såsom ökat besittningsskydd, reparationsskyldighet, bättre bestämmelser för tjänstebostadshyresgäster och lagfäst bytesrätt. Inom utskottet vanns under behandlingen gehör för en lagfäst bytesrätt över hela landet, vilken skulle innebära ökad rörlighet på bostadsmarknaden. Nästan två tredjedelar av de sökande i bostadsköerna har egna lägenheter som de vill byta. Många av de bostäder som skulle bli tillgängliga genom byten och ökad flyttningsfrekvens är synnerligen användbara för bostadsförmedlingarna. När det gäller frisläppandet av hyrorna skall det inte förnekas att det hade funnits vissa risker för omotiverade hyreshöjningar, även om man hade gått in för effektiva hyresspärrar och möjligheter att inom hyresnämnderna pröva oskäliga hyror. Utskottets majoritet hade dock vid sin behandling varit redo att utöver de spärregler som finns också i en skrivelse till regeringen framhålla, att denna med största uppmärksamhet bör följa utvecklingen på hyresmarknaden. Utskottet hade velat understryka att ett regeringsingripande bör göras så snart klara tendenser pekar på en ökning av antalet ärenden om oskäliga hyror. Åsikten inom vårt parti är att en övergångstid av fyra år inom storstäderna och av två år på övriga bristorter borde vara tillräcklig. Det bör nämnas att propositionen i sin uppläggning i stort bygger på hyreslagstiftningssakkunnigas förslag. I detta förslag fanns inte alls intagen någon övergångstid, men regeringen har varit försiktigare, och justitieministern har med hänsyn till att man vill skaffa sig erfarenhet av utvecklingen på hyresmarknaden föreslagit en fyraårig respektive tvåårig övergångstid. Mittenpartiernas förslag på denna punkt om sex respektive fyra och tre års övergångstid skulle enligt min uppfattning medföra alltför stora risker för att hyrorna under dessa långa övergångsperioder skulle ha fått en benägenhet att bli högre än vad som kan anses nödvändigt. Det ligger snubblande nära till hands att utgå från att fastighetsägare med hänsyn till den långa övergångstiden gör framställningar om kraftiga hyreshöjningar, och hyresnämnderna kan befaras med tanke på den längre övergångstiden komma att godkänna sådana hyreshöjningar. I debatten om propositionen och motionerna har sådana synpunkter också framförts såväl i kamrarna och i utskottet som i tidningspressen och på andra håll. Någon politisk enighet i denna fråga har det dock tyvärr inte varit möjligt att uppnå. Den logiska konsekvensen av befarade stora hyreshöjningar på bristorterna borde ha varit att man begärde en förlängning av hyresregleringslagen med ett eller två år i stället för längre övergångstider. I utskottet framförde vi från vårt håll förslag om en sådan lösning utan att få gensvar. Här fanns en väg till kompromiss. Nu får hyresregleringslagen fortsätta att gälla, vilket väl med tanke på situationen inom bristorterna är av största betydelse. Med hänsyn till det förändrade läget vill jag framhålla att det är önskvärt, att regeringen i frågan om avvecklingen av hyresregleringslagen i fortsättningen blir försiktigare i sin bedömning, i synnerhet sedan nu storkommunerna tillkommit. Många orter för vilka man hade tänkt sig att kunna avveckla hyresregleringen ligger numera inom kommunblocken, och hyrorna bör bedömas lika inom varje sådant område. Jag noterar med största tillfredsställelse att justitieminister Kling i ett svar till herr Bengtsson i Varberg har förklarat sig beredd att med det snaraste i lagbestämmelserna inarbeta ökat besittningsskydd, <reparationsskyldighet och lagfäst bytesrätt, och jag förväntar att vi redan under våren får förslag i denna riktning. Låt mig i detta sammanhang i all stillhet konstatera att tredje lagutskottets borgerliga representanter, när de fick möjlighet att på egen hand ta ställning till lagförslaget och motionerna i samband med detta, knappast kunnat enas på någon enda punkt. Inte ens i den kontroversiella frågan om Öövergångstiderna har man nått enighet. Högern har stött propositionens förslag om fyra respektive två års övergångstid, medan mittenpartierna har stannat för en kompromiss sig själva emellan innebärande en övergångstid på fem år. När inte de borgerliga själva kunnat bli eniga om en övergångstid, hur kan de då begära att frågan skulle ha lösts genom en gemensam uppgörelse med andra partier? När man studerar motionsförslagen från borgerligt håll kan man också konstatera att till och med ledamöter inom samma parti har framlagt olika förslag på flera punkter. Jag tycker att kommentarer är överflödiga. Herr talman! I de likalydande motionerna I:34 av herr Dahlberg m.fl. samt II:46 av mig själv m.fl. har hemställts, att riksdagen måtte besluta införa skärpta bestämmelser i fråga om fastigheters underhåll och skötsel och införande av vanhävdslag för bostadsfastigheter. Glädjande nog har statsrådet och chefen för justitiedepartementet redan uppmärksammat denna fråga i motionen och tillsatt sakkunniga för att undersöka spörsmålet om införande av någon form av vanhävdslagstiftning när det gäller bostadsfastigheter. Man avser att försöka förmå fastighetsägarna att vidtaga åtgärder som hindrar att fastigheterna förfaller och kommer i sådant skick att de inte längre kan repareras. Vi motionärer är tacksamma för det snabba ingripande som gjorts. En sådan snabbehandling passar bra in i vår dynamiska tid, och jag kan inte underlåta att ge departementet en eloge för blixtsnabb reaktion i ett synnerligen angeläget ärende. I reservationen XII har vi föreslagit att motionerna, då de innehåller en del synpunkter som bör beaktas i sammanhanget, skall överlämnas till Kungl. Maj:t för att närmare övervägas vid de sakkunnigas arbete. Jag har själv ställt åtskilligt material till förfogande för en kommande utredning men kan inte underlåta att belysa ett fall i Stockholm. Det gäller en fastighet vid Wallingatan. Ledamoten av denna kammare herr Einar Henningsson och jag har gjort en undersökning av fastigheten, och jag rekommenderar flera ledamöter att göra detsamma. Fasaderna erbjuder en någorlunda tilltalande anblick, men både lägenheterna, övriga innandömen och gården har i så hög grad försummats, att blivande vanhävdslags bestämmelser utan vidare skulle kunna tillämpas för denna misskötta fastighet. Kanske har det s.k. ägandeförhållandet spelat en stor roll i sammanhanget. Det har varit ytterst svårt för byggnadsnämnd, hälsovårdsnämnd och andra myndigheter att göra ett ingripande på grund av de vaga bestämmelser som finns i berörda myndigheters stadgar. Då den högst troliga ägaren är juridiskt väl förfaren, har han kunnat fördröja åläggandeärenden och andra tvingande skyldigheter genom att fullfölja ärendena i olika domstolsinstanser. Ingen har riktigt kunnat komma till rätta med det verkliga ägandeförhållandet beträffande fastigheten utom när det gällt en enda sak — och enligt min uppfattning en väsentlig sådan — nämligen erläggandet av hyrorna. Det har aldrig rått minsta tvivel om till vilken person eller vilken firma hyran skall skickas. Men så snart det gällt hyresgästernas rättigheter har det varit trassel och besvärligheter. Så har, för att ta ett exempel, hälsovårdsnämnden på egen bekostnad fått verkställa tömning av soptunnor och utrymning av gården. Detta är ett vanhävdsärende i sino prydno. Det är att hoppas att en blivande lagstiftning sätter stopp för sådant tillvägagångssätt. Herr talman! Med hänsyn till den förändrade situation som inträtt ber jag beträffande tredje lagutskottets utlåtande nr 58 att få yrka bifall till utskottets hemställan under punkterna A och B och i övrigt till reservationerna IT, XII, XII och XIV. Beträffande övriga utlåtanden, som behandlas i detta sammanhang, återkommer jag med yrkanden sedan utlåtandena föredragits.